Herr talman!
Herr talman! Med hänvisning till den diskussion som tidigare fördes i ärendet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Med hänvisning till den tidigare debatten ber jag bara att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen nr 1.

Herr talman! Denna punkt gäller statens fiskredskapslånefond. Fiskare som vid utövning av yrkesmässigt fiske har fått fiskredskapen skadade eller förlorat dem kan få hjälp från denna lånefond under förutsättning att de behöver det för att kunna fortsätta med sitt yrkesmässiga fiske. Det förslag som har lagts fram av herrar Jöns Nilsson i Bästekille och Krönmark, att taket för lån från denna fond skall höjas från 10 000 till 15 000 kronor, är, tycker jag, synnerligen berättigat. Det har skett en hastig rationalisering av fisket. Man har skaffat större båtar samt större och dyrbarare redskap. I detta fall är det i första hand fråga om fasta redskap, t.ex. ålbottengarn och strömmingsryssjor. De har följt samma utveckling: redskapen har blivit allt dyrare. Därtill kommer att inflationen i och för sig utgör en anledning att höja lånetaket.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

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar är inte så ny som man kanske föreställer sig. Redan 1933 beslöt riksdagen att fiskare som råkat i nödställd belägenhet på grund av förlust av eller skada på fiskredskap skulle kunna få ersättning av statsmedel i form av bidrag. Det var emellertid inte lätt att få ut dessa bidrag. Bestämmelsen om att fiskaren skulle befinna sig i ekonomiskt nödställd belägenhet tolkades mycket strängt, och det var inte många som fick del av denna hjälp. Sedan dess har emellertid bestämmelserna ändrats, och de regler som nu gäller beslöts av riksdagen 1962. Jag har nog den uppfattningen, att inte heller dessa bestämmelser har varit till någon större nytta för våra fiskare.

Jag tror därför att det behövs en översyn av bestämmelserna på detta område. Det har väckts en motion i denna fråga, och motionärerna tror tydligen att de har hittat felet. De föreslår att lånetaket skall höjas från 10000 kronor till 15000 kronor. Gör man så, tror de att spörsmålet därmed är löst. Jag måste därför ställa frågan: Varför skall det just vara 15000 kronor? Motionärerna har inte gjort någon utredning av behovet eller något försök till motive: ring för sitt förslag annat än att de åberopat penningsvärdeförsämringen. Jag är därför inte övertygad om att 15 000 kronor är det rätta beloppet. Jag tror över huvud taget inte att det är på den punkten som felet är att finna. Det är nog själva bestämmelserna som behöver ändras, och därför har också utskottet uttalat, att det för närvarande saknar underlag för en närmare bedömning av ifrågavarande yrkande, d. v. s. yrkandet om en höjning till 15 000 kronor.

Om riksdagen bifaller utskottets förslag med denna skrivning, tror jag att en hel del kan rättas till. Kungl. Maj:t får då anledning att låta fiskeristyrelsen se på denna fråga, och sedan kan ju regeringen lägga fram förslag till ändrade lånebestämmelser. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det är mycket möjligt att man kan få till stånd ändringar i bestämmelserna som gör att lånemöjligheterna blir bättre än de är för närvarande. Men det ena goda förskjuter väl ändå inte det andra. Vi bör väl nu kunna höja lånetaket. Vill herr Arweson föreslå ett annat belopp än 15000 kronor så gärna det! Men jag tror att en höjning till det beloppet är ungefär riktigt för dagen. Den omständigheten att det finns en så stor reservation talar ju också för en höjning. Man kan uppenbarligen höja lånetaket utan för stor belastning av anslaget, eftersom det finns kvar 422 000 kronor av det ursprungliga anslaget på 600 000 kronor.
Herr talman! Jag vill bara säga till den senaste talaren här, att om man bifaller reservanternas förslag får man visserligen upp taket till 15 000 kronor, men de begär inte någon översyn av bestämmelserna, och det är det som jag anser vara det viktiga.
Herr talman! Jag nöjde mig först med att instämma i herr Hedins yttrande, ty jag ansåg det som han sade vara väl underbyggt och dessutom exakt motsvara vad jag eljest tänkt säga; men efter herr Arwesons uttalande måste jag genmäla några ord. Vad herr Hedin sade var ju vad herr Arweson efterlyste, nämligen en ordentlig motivering för motionen. Såvitt jag förstår är denna motivering riktig, ty det är här fråga om en reell ökning av kostnaderna och inte bara om penningvärdeförsämring. Den stora rationalisering som ägt rum gör att det går åt mycket mer och mycket dyrare redskap nu än tidigare. Herr Arweson sade att det inte finns någonting som säger att 15 000 kronor är den riktiga summan.

Herr talman! Det är alltid roligt att se en glad kammare. Detta är ingen ny fråga, men jag är är glad åt att få återkomma. Det har faktiskt blivit praxis i denna kammare att den här frågan är den sista på föredragningslistan, och den tas upp när vi har som mest bråttom. Jag skall försöka att fatta mig kort men är inte så säker på att det bli så kort som ni tror. Jakträtten i vårt land är knuten till marken, men arealens storlek har därvid ingen betydelse. Jaktintresset däremot har ingenting med markinnehav att göra; det är ett arv från den tiden då man tvingades att jaga för att över huvud taget kunna existera. Det finns ungefär 270 000 jägare i vårt land; det är så många personer som löser jaktkort. Av dessa är cirka 120 000 markägare. Det övervägande antalet jägare, cirka 150 000, äger alltså inte någon mark. Det betydde kanske inte så mycket för 50 år sedan, då jakträtten inte hade samma värde som nu. Jag skall också anföra några siffror beträffande brukningsenheterna. Vi har cirka 340 000 brukningsenheter i vårt land, av vilka 178000 enheter har min Ire areal än 20 hektar. 62 000 av dessa senare enheter ägs av jägare. 288 000 brukningsenheter är mindre än 85 hektar, och av dessa ägs cirka 100 000 av jägare. Vi finner alltså att endast 52 000 markägare är att hänföra till gruppen större markägare, och av dessa är cirka 18 000 jägare. Jag vill påstå, att den lagstiftning som genomfördes 1938 hade till syfte att tillförsäkra de större markägarna allt större inflytande på jaktens område. Framför allt skedde detta genom införandet av regler om minimiareal för jaktutövning och regler om rösträtt efter areal. Jag vet att herr Trana själv motionerat i den frågan och alltså anser att dessa förhållanden inte är tillfredsställande. Det vore tacknämligt om han även i den fråga vi diskuterar i dag ville inta samma ståndpunkt. De helt marklösa jägarna har enligt lag ingen rösträtt i jaktvårdsområdena och följaktligen inget inflytande på jaktoch viltvården. Eftersom dessutom de små markägarnas rösträtt är starkt beskuren genom reglerna om arealröstning, så förstår envar att motsättningarna mellan olika grupper av jägare blivit stora, trots att de bl.a. i viltvården har ett gemensamt intresse. Det är därför lika naturligt att det uppstår fler jägarorganisationer som att det finns flera fackliga organisationer på arbetsmarknaden. Jag vill understryka att jägarorganisationerna är fackliga organisationer, som därmed har sitt berät tigande och är önskvärda ur jägarnas synpunkt. Vi har en fri föreningsrätt i vårt land, och jag tycker att vi skall vara rädda om den. Så sent som i går fick riksdagens ledamöter en skrivelse från Svenska jägareförbundet. I sista att-satsen i denna skrivelse heter det: »att Svenska jägareförbundet står öppet för envar, d.v.s. även för medlem av Jägarnas riksförbund, som godtager jägareförbundets organisation sådan den utformats i enlighet med riksdagens beslut 1938 och 1951». Svenska jägareförbundet erbjuder oss alltså inträde, men bara om vi godtar vad det har bestämt. Skall det åstadkommas ett samarbete och en samverkan, måste även det mindre förbundet ha rätt att framföra sina synpunkter. Jag anser att en sådan skrivelse som den som nu skickats ut dagen före debatten är onödig propaganda för Svenska jägareförbundet. Jag tror säkert att riksdagsmännen kan avgöra en sådan här fråga utan att man påtvingar dem några åsikter. Jag tänker inte påtvinga någon något beslut i vare sig den ena eller den andra riktningen. Vad som ytterligare komplicerar denna fråga är att den ena organisationen, Svenska jägareförbundet, har ålagts ansvaret för viltvården och även fått hand om större delen av viltvårdsmedlen. Denna organisation skall, med andra ord, tillvarata statens intressen när det gäller viltvården. Skulle samma förhållande råda på arbetsmarknaden, så skulle det innebära att en arbetstagarorganisation finge i uppgift att tillvarata arbetsgivarens intressen gentemot arbetstagarna samtidigt som den skulle tillvarata de egna medlemmarnas intressen. Den skulle följaktligen fungera både som herre och som tjänare, något som är orimligt och torde vara omöjligt att genomföra till båda parters belåtenhet. Beslutet av år 1938 får därför anses vara synnerligen olyckligt ur jägar organisationernas synpunkt: det splittrade jägarintressena, och det uppstod flera jägarorganisationer. Jag skall inte gå närmare in på skiljaktigheterna. De kanske inte direkt hör hemma i den här debatten — det är ju anslaget vi diskuterar i dag. Åtminstone jag personligen och även Jägarnas riksförbund är ute för att skapa sämja och enighet inom jakten. Någon har sagt: En genom lag framtvingad enighet är lika falsk och ofruktbar som den frihet som hägnats av betongmurar. Det är således viktigt att man tar hänsyn till alla parter — det finns flera jägarorganisationer än dessa två och därtill landsbygdens jägare. Vad jag här anfört har belyst orsakerna till att det finns flera jägarorganisationer. Det går knappast att göra något åt denna sak förrän hela jaktväsendet överlämnats till statens naturvårdsnämnd. Om detta gjordes skulle vi få samma system här i Sverige som i Finland och kunna bilda en gemensam facklig centralorganisation för samarbetet dessa förbund emellan. Då skulle, tror jag, uppdelningen på olika förbund inte längre vara en stridsanledning. De medel vi nu gör anspråk på tillskjuts av alla medlemmar i alla jägarorganisationer i form av jaktvårdsavgifter. Därför anser vi att dessa medel också bör fördelas på de olika jägarorganisationerna. Det kunde ske på det sättet att man kunde gå efter medlemsantalet. Det är ju framför allt jaktoch viltvården man här vill slå vakt om. Svenska jägareförbundet har nu monopol på jaktvårdsmedlen. Vi borde kunna fordra en bättre tingens ordning. Det är endast solidaritet och rättvisa vi kräver; det är inte, som det har sagts i en del tidningar, av illvilja mot Svenska jägareförbundet som vi kräver detta tvärtom. Vi vill ha samarbete så långt det är möjligt. Varför skulle inte Jägarnas riksförbund kuna få en del av dessa pengar? Vi bedriver en omfattande jaktoch viltvård, och vi bedriver samtidigt studieverksamhet på olika områden. Dessutom bygger även vi jaktskyttebanor, men för detta ändamål har vi inte fått de medel som vi ansökt om. Det har också sagts att Svenska jägareförbundet inte använder jaktvårdsmedel för sin studieverksamhet, men förbundet har i alla fall anslagit 15 000 kronor till utgivningen av en handledning i viltvård. Och då har jag svårt att förstå varför inte vårt förbunds studiecirkel, Jakträtt och viltvård, skall vara lika berättigad till bidrag som nämnda skrift. Vår studiecirkel är öppen för alla oavsett organisationstillhörighet. Även en hel del av Svenska jägareförbundets medlemmar lär för närvarande delta i studiecirkeln. Det har också anförts att Svenska jägareförbundets fältpersonal står till förfogande som föreläsare vid våra studiecirklar. Då vill jag tala om att en av våra avdelningar hade svårt att få någon studieledare men lyckades till slut engagera en erkänt skicklig jägare. Efter någon tid ringde han dock och meddelade att han talat med jaktvårdskonsulenten och av honom fått rådet att inte ha något samröre med Jägarnas riksförbund. Gör man på det sättet, om man eftersträvar ett gott samarbete? Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta att här tala om vår verksamhet, men tiden är knapp och därför skall jag bara runda av med att yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Jag kan försäkra herr Wikner att utskottet inte på något sätt vill nedvärdera den verksamhet som bedrivs inom Jägarnas riksförbund. Utskottet beklagar i stället de motsättningar som i dag finns mellan de båda organisationerna, Vi påpekar också att det vore önskvärt med ett samarbete mellan förbunden. Då skulle sannolikt många problem kunna lösas. Tillsammans skulle också de båda förbunden få ett betydligt bredare underlag än vad de i dag har vart och ett för sig. Likaså skulle de olika intressena kunna brytas mot varandra inom en organisation i stället för som nu mellan två rivaliserande organisationer. Ett sådant samarbete borde heller inte vara uteslutet, såvitt jag kan bedöma.

Enskilda medlemmar av riksförbundet är redan medlemmar.

Herr Wikner sade att många tusen jägare för närvarande saknar rösträtt — han menade väl dem som tillhör Jägarnas riksförbund — och inte har något inflytande på jaktvårdsarbetet. Men herr Wikner sade också att »vi är inte ute för att söka någon osämja, utan vi är ute för att söka samarbete». Då tycker jag att den logiska slutsatsen är att allting är upplagt för att ni bör försöka närma er Svenska jägareförbundet i ett samarbete. Som herr Wikner också framhöll har Svenska jägareförbundet sedan 1938 statsmakternas uppdrag att vara det officiella organ i vårt land som skall utöva ledningen av jaktvårdsarbetet. Anslaget för detta uppdrag är för närvarande ungefär 4 miljoner. Men utöver detta statsanslag erlägger Svenska jägareförbundet betydande summor av egna medel bl.a. till studieverksamheten inom förbundet och till annan skolning av jägare. Att nu splittra bidragsgivningen på två eller flera organisationer skulle väl vara felaktigt. Den riktiga linjen är att ena i stället för att bidra till en splittring, Svenska jägareförbundet använder ju egna pengar för samma verksamhet som Jägarnas riksförbund nu begär anslag till. Av de 4 miljoner som Svenska jägareförbundet erhåller går ungefär 80 procent till verksamheten ute på jaktvårdsfältet. Cirka 5 procent går till Öster-Malma jaktvårdsskola, och resten, ungefär 400 000, använder man till administrationskostnader. Men därutöver bestrider, som jag sade, Svenska jägareförbundet = administrationskostnader av egna medel — för det löpande budgetåret inte mindre än ca 240 000 kronor. Det bedrivs studieverksamhet även inom Svenska jägareförbundet, men denna studieverksamhet har anslutits till bildningsorganet Studiefrämjandet. Vi menar att Jägarnas riksförbund, som nu begär anslag för studieverksamhet, också bör ansluta denna studieverksamhet till något av bildningsförbunden. Därmed löser man ju också frågan om medel till detta arbete och behöver inte ta medel ur jaktvårdsfonden. Motionärerna begär 150 000 kronor till sin organisation. Den har i dag, om jag är riktigt underrättad, cirka 11 000 medlemmar — per medlem skulle det alltså bli 13 kronor 64 öre. För att beloppet per medlem skulle bli lika stort för Svenska jägareförbundet, som enligt redovisning har 175000 medlemmar, skulle anslaget behöva ökas med ungefär 2 miljoner kronor. Konsekvensen härav blir rimligen att även andra jägarorganisationer bör tilldelas statsanslag — det finns ju ytterligare några sådana organisationer.

Jägarnas riksförbund har ju ännu inte något sådant uppdrag som kan berättiga till motsvarande anslag. Men jag vill än en gång stryka under att den rätta vägen framöver inte är att splittra anslagen på två eller flera organisationer utan att söka samarbete mellan de organisationer som finns. Och att döma av tillgängliga källor bör detta inte vara någon olöslig uppgift om bara viljan finns att närma sig varandra. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie måste ha råkat ut för ett missförstånd. Då jag talade om dem som inte har rösträtt menade jag medlemmarna i Svenska jägareförbundet — i Jägarnas riksförbund är rösträtten lika för alla. Att det år 1938 uppdrogs åt Svenska jägareförbundet att sköta om jaktoch viltvården är vi medvetna om, såsom också framhållits. Men det var ju då som skiljaktigheterna uppstod på grund av att vi inte hade samma uppfattning som Svenska jägareförbundet, bl.a. beträffande den nya jaktvårdslagen. Så bildades alltså detta nya förbund, och det är dessa skiljaktigheter jag redovisat. Jag vill vidare påpeka att vi i motionen nämnt att de ifrågavarande medlen skall användas för bl.a. studieoch upplysningsverksamhet bland jägarna. Det gäller alltså inte bara stu dieverksamhet utan också upplysningsverksamhet, och Svenska jägareförbundet bedriver väl en ganska omfattande upplysningsverksamhet genom = sina jaktvårdskonsulenter. Vem som avlönar dessa känner kanske herrarna själva till. Inom Jägarnas riksförbund bedrivs ett omfattande frivilligt arbete. Verksamheten finansieras genom avgifter till förbundet men också genom att vi anordnar fester, lotterier m.m. Någon har sagt att administrationskostnaderna ökas genom denna organisation. Men jag tycker att det bör beaktas att verksamheten bedrivs ideellt. Det är allmänt känt att om det inte funnes ideella föreningar på skilda områden skulle administrationskostnaderna = stiga snabbt därför att allt arbete då måste utföras genom anställd personal. Som jag sagt tidigare är vi inte ute efter makt och myndighet, men vi vill i alla fall bli respekterade. Det skulle faktiskt vara illa ställt i vårt land, om inte det allmänna hade råd att med anslag stödja och hjälpa alla dem som frivilligt offrar både fritid och arbete för att bevara vår fauna till glädje icke bara för jägare.

Herr talman! Jag vill åter understryka att när statsmakterna har anslagit medel för jaktvård och har uppdragit åt ett visst organ att ta ansvaret för denna, måste det vara logiskt riktigt att inte därefter splittra detta arbete. Jag vill erinra om att Svenska jägareförbundet i sitt remissvar framhöll att enligt dess åsikt meningsskiljaktigheterna är så små att det inte bör vara någon svårighet att övervinna dem. Jag är rädd att Jägarnas riksförbund förstorar de motsättningar som kan finnas, men jag förmodar att dessa vid en kontakt mellan organisationerna inte är värre än att man kan samarbeta.

Herr talman! När jag såg att jordbruksutskottets ärade ordförande hade antecknat sig på talarlistan tänkte jag själv avstå. Eftersom herr Wikner direkt apostroferat mig måste jag dock säga några ord; de skall bli ganska få. Jag instämmer till alla delar i de synpunkter som framförts av jordbruksutskottets ordförande.

Emellertid påstår herr Wikner att lagstiftningen i vårt land syftar till att främst de större markägarna skall få jaga. Han nämner också att jag har motionerat för att söka motverka detta. Det är riktigt att jag har väckt motioner i detta ämne ett par gånger, men det har varit i avsikt att underlätta bildandet av jaktvårdsområden, vilka i sitt nuvarande skick enligt min mening icke är tidsenliga. Däremot säger mina egna erfarenheter från det jaktliga om rådet icke att de små utestängs. Tvärtom har de flesta i dag inga större svårigheter att få vara med och jaga. Emellertid skall det naturligtvis ske under hyfsade former. Herr Wikner hävdar alltså att lagstiftningen syftar till att förbehålla jakten åt de större markägarna, och han vänder sig mot det cirkulär som Svenska jägareförbundet tillställde oss i går. Jag har ett annat cirkulär i min ägo, som vi har fått från Jägarnas riksförbund på ett tidigare stadium.

Eftersom jag instämde med jordbruksutskottets ordförande, skall jag inte vidare uppehålla mig vid denna sak.

Svenska jägareförbundet arbetar efter de riktlinjer som med samhällsintresset som riktpunkt beslutas av riksdagen. Jägarnas riksförbund har en annan målsättning och synes inte vilja associera sig med samhällets intressen. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Bara några korta reflexioner. Först vill jag liksom tidigare här i kammaren för herr Wikner framhålla att jag är övertygad om att Jägarnas riksförbund bland sina medlemmar utför ett utomordentligt gott jakt vårdsarbete. Det betyget kan man gott ge. Jag håller också med herr Wikner om att det principiellt är riktigt att man skall ha frihet att gå in i någon annan organisation, om man inte trivs inom Svenska jägareförbundet. Å andra sidan måste man ändå beklaga den splittring som finns inom svenska jägarkretsar. Det är inte bara Jägarnas riksförbund vid sidan om jägareförbundet utan vidare Landsbygdens jägare, som också har relativt stor omfattning. Denna splittring skulle absolut inte behövas, ty vi arbetar för samma mål. Svenska jägareförbundet är en demokratisk organisation. Där förekommer icke annat än att principen en man — en röst användes i alla sammanhang, utom möjligen som kanske herr Wikner syftade på inom jaktvårdsområdet, där det finns formella möjligheter att gå efter andra linjer. Jag vill försäkra att det är ytterligt sällsynt att man gör det. I de allra flesta jaktvårdsområden har man beslutat om principen en man — en röst. Det är full demokrati. Det förekommer fri debatt inom Jägareförbundet och länsjaktvårdsföreningarna. Det finns många olika åsikter. Dessutom, herr Wikner, förekommer faktiskt ett visst samarbete över gränserna. I mitt län t.ex. har vi ett ganska gott samarbete med Jägarnas riksförbund och Landsbygdens jägare och har samma uppfattning i t.ex. älgjaktfrågan. Detta är en sak, den andra är om man skall ge medel ur jaktvårdsfonden till andra organisationer än den som Kungl. Maj:t och riksdagen har utsett att handha detta arbete. Det måste ur statsmakternas synvinkel vara felaktigt att splittra de medel man här har till förfogande. Till sist vill jag framhålla att den verksamhet, som bedrivs med hjälp av jaktvårdsfondens medel och också med hjälp av medel som Svenska jägareförbundet självt vid sidan av jaktvårdsfonden i stor utsträckning förfogar över, kommer alla jägare till del, inte bara dem som är anslutna till Svenska jägareförbundet utan också alla som är medlemmar av Jägarnas riksförbund eller andra organisationer. De får också fördel av den verksamhet som Svenska jägareförbundet bedriver. I sin motion nämner herr Wikner studieverksamheten. Därvidlag har väl Jägarnas riksförbund som andra organisationer möjlighet att utnyttja de allmänna medel som går till studieverksamheten. Han nämner också jaktskyttet. Jag vill påminna om att till älgskyttebanor utgår medel från älgskadefonden. Om jag inte är fel underrättad har också Jägarnas riksförbund fått del av dessa medel.

Herr talman! Det hör till god tradition att vi varje år skall ha en jaktstund i riksdagen. De gamla argumenten återkommer också. Låt mig, herr talman, klart deklarera att jag anser att det bör ankomma på statens naturvårdsnämnd att ombesörja jaktvården och att detta inte bör överlåtas åt människor som har föga sinne för att skydda djur. Hela uppläggningen av jaktvården i vårt land är en relikt från den gamla ståndsriksdagen. Då förekom herrejakt och allmogejakt, och herreintressena var därvid utan tvekan starkare företrädda än allmogeintressena. Så är det även nu.

Jag undrar om herr Hansson i Skegrie skulle kunna tänka sig att slakta sina bästa djur i ladugården och behålla skräpet! I så fall skulle det knappast kallas god jordbrukspolitik. Efter vad jag kan förstå är Jägarnas riksförbund allmogejägarnas förbund. Det bedriver en efter sina förhållanden mycket mera aktiv och positiv jaktvård än Svenska jägareförbundet — låt vara att man där inte kan ha sådana fester som man kan i Svenska jägareförbundet och att man inte kan »dricka jakten till» på samma sätt. Det är märkligt att herr Trana på alla punkter understryker vad herr Hansson i Skegrie sagt. Någon effektiv jaktvård skulle sålunda Jägarnas riksförbund inte utöva men däremot Svenska Jägareförbundet. är Svenska jägareförbundet verkligen en demokratisk organisation? Det har sagts mig att den som har undertecknat den skrivelse som vi har fått därifrån är utsedd av Kungl. Maj:t. Om inte Kungl. Maj:t hade utsett honom, skulle man då haft möjlighet att få honom som ordförande? Herr Trana säger att vi inte bör splittra medlen genom att ge anslag åt flera håll. För en tid sedan beslöt riksdagen att vi skulle ge anslag till de politiska partier som är företrädda i riksdagen. Om vi skulle ha följt herr Tranas rekommendation skulle vi väl då ha givit anslag endast åt det största partiet, men skulle det ha betraktats som en demokratiskt riktig avvägning? När man nu har varit så blygsam att man endast begärt 150 000 kronor i anslag till Jägarnas riksförbund borde riksdagen kunna bifalla det yrkandet. Jag blir ledsen när personer som har fått en viss del av kakan så fullkomligt glömmer alla de människor i detta land som är små jordägare eller saknar markområden. Det är anmärkningsvärt att man glömmer både principer och idéer när det egna intresset blir inblandat. Jag har förut sagt att det för mig framstår som odrägligt att Jägareförbundet tillåter licensjakt och klappjakt. När Jägareförbundet tillåter sådana former av jakt i den svenska naturen, låt vara att man betraktar djuren såsom undermåliga, är det inte värdigt att ensamt ha statens förtroende att sköta jakten. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det här börjar bli riktigt roligt, men jag skall inte låta lura mig att dra upp någon större debatt. Tyvärr vet inte herr Lundberg vad han talar om i den här frågan. Jag kan inte tänka mig att det är någon skillnad i jaktutövningen och jaktvården mellan medlemmarna i Jägareförbundet och i Jägarnas riksförbund.

I båda förbunden ingår det nog mest »allmogejägare», både sådana som själva äger mark och sådana som icke äger mark. Det råder inte längre sådana feodala förhållanden som herr Lundberg tror, utan allt går demokratiskt till. I anledning av vad herr Lundberg sade om prisbelöningar efter hornkronans storlek vill jag säga att det, om det inte bedrevs modern jaktvård, kanske inte skulle bli kvar några hornkronor som kunde anses värda ett pris.

Får inte det vilda ro i markerna, försvinner det av sig självt. Det är främst beträffande den saken vi måste vara vaksamma för att se vart utvecklingen leder.

Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av att herr Lundberg myn tade ett slagord, som han förmodligen trodde skulle vara effektivt. Han talade om »allmogejägare» och ställde dem mot en annan sort av jägare. Vi hörde av herr Wikner att det finns 270 000 jägare i vårt land och att 11 000 av dem, d.v.s. 4 procent, är anslutna till Jägarnas riksförbund. Har allmogen krympt så mycket i vårt land, att den bara utgör 4 procent? Den gamla allmogestammen, jordbrukarna, utgör i alla fall ännu 6 procent av befolkningen. Det måste såvitt jag begriper finnas många »allmogejägare» också inom Svenska jägareförbundet. Sedan vill jag rätta till en sak som herr Lundberg sade. Han riktade sig direkt till mig och sade att det aldrig skulle falla mig in att slå ut de bästa djuren och ha skräpet kvar. Jag har inget skräp i mitt stall, herr Lundberg!
Herr talman! I anledning av detta sista påstående skulle jag vilja säga att herr Hansson tydligen inte tillämpar Jägareförbundets principer i sin ladugård. Herr Trana sade att jag inte vet vad jag talar om och att det inte finns någon skillnad mellan de båda förbundens jägare. I slutet av sitt anförande kom emellertid herr Trana in på vad han verkligen ville, nämligen få bort friluftslivet och bla. genom licensjakt ordna det så, att människorna inte kan komma ut i naturen. Om herr Trana ser på jakten och på vanliga människor på det sättet, kommer väl även friluftsfolket att bli ett lovligt byte för honom 1 framtiden. Jag är socialdemokrat, och jag anser att jag borde vara det även om jag till äventyrs skulle äga något som andra inte har.

Herr talman! Jag måste faktiskt stiga upp i talarstolen för att bemöta herr Trana. Han förefaller vilja påstå att jag här har talat för allemansrätt när det gäller jakt. Hade herr Trana lyssnat på mig, hade han fått en helt annan uppfattning. Svenska jägareförbundet har sagt ifrån att det önskar obligatoriskt reglerad älgjakt i vårt land och även reglerad jakt på rådjur och kanske så småningom också på småvilt. Den saken skall vi emellertid inte tala om i dag. En försöksverksamhet pågår, och vi får väl återkomma till den saken. Därför undvek jag att tala om den reglerade älgjakten. Jag förstår att herr Trana har säkerställt sin jakträtt under lång tid framåt, så för honom är det kanske inte så märkvärdigt att tillhöra Svenska jägareförbundet. Jag vill emellertid framföra ett uppriktigt tack till herr Hedin för att han berömde Jägarnas riksförbund för det arbete som förbundet uträttat på viltvårdens och jaktens område. För detta är han värd ett tack. Vad rösträtten beträffar vill jag säga att det i lag är föreskrivet att man inom jaktvårdsområdena röstar efter areal. Om den bestämmelsen inte tillämpas kan man ju ta bort detta stora misstag ur förslaget, och då får vi det precis som Jägarnas riksförbund vill ha det.
Herr talman! Det enda intresse som jag anser bör vara vägledande vid utformningen av lagstiftningen på detta område är samhällets intresse. Jag har alltid betraktat det vilda såsom en samhällelig tillgång och icke såsom enskild egendom. År 1965 — jag beklagar att jag måste uppehålla tiden med en kort redogörelse — ställde Arbetarbladet i Gävle några frågor till Jägarnas riksförbund och Svenska jägareförbundet, och i »Svensk jakt» återgavs bägge parters svar.

Ett sådant dubbelengagemang är omöjligt — båda intressena blir lidande, vilket också flera gånger visat sig». Svenska jägareförbundet är konstituerat på det viset av Sveriges riksdag att det skall tillvarata samhällets intressen vid utformningen av jaktutövningen och jaktvården. Eftersom det förhåller sig på det sättet måste jag med utgångspunkt från de principer som jag deklarerade i början av detta inlägg anse att det också i den fråga som nu avhandlas är Svenska jägareförbundet som skall ha det fortsatta ansvaret.
Herr talman! Det är väl nästan otillständigt att begära ordet, när kammarens ledamöter har sina väskor packade för att fara hem och fira bebådelse m.m. Jag har under ett långt liv inte kunnat komma underfund med vad som ligger bakom denna debatt, vad den vitt utbredda lusten att mörda ute i naturen bottnar i. Jag har filosoferat en hel del över det problemet och har inte kunnat komma fram till annat än att det kanske är ett seglivat rudiment från Neanderthaltiden eller längre tillbaka. Jag måste nämligen säga att det måste vara angeläget för oss alla att försöka avdramatisera jakten. I stället försöker man glorifiera den på alla möjliga sätt, och när jakttiden stundar drar massor av människor till skogs. Mig förefaller det nästan löjeväckande med dessa enorma människomassor som drar ut i markerna och till och med ibland skjuter varandra. Jag tror det är viktigt att se till att vi får en alltmer humaniserad jakt. Det är ingenting som motsäger att 10 procent av de jägare som går ut i skogen, om vi tar de bästa, skulle kunna klara den avskjutning som krävs. Jag erkänner att det behövs en avskjutning av villebrådet, men den skall tillgå på ett effektivt och humant sätt för undvikande av allt onödigt djurplågeri. Sedan till saken! Det är alltså fråga om huruvida Jägarnas riksförbund skall ha anslag eller inte. Ett gammalt ordspråk säger att om man ger en viss potentat ett finger tar han hela handen, och vi har ju inte bara Jägarnas riksförbund utan även andra jaktorganisationer. Så kommer också dessa och vill ha av de här pengarna och då räcker kanske inte de tillgängliga medlen för de uppgifter som riksdag och regering ålagt Svenska jägareförbundet. Skulle man slå in på denna väg finns det alltid någon anledning för några jägare att bli oense med ett annat jaktlag och så bildar de en ny organisation. Så fortplantar sig organisationerna genom delning alldeles som amöborna, och vi får ett oändligt antal jägarorganisationer som framställer sina anspråk. Herr talman! Jag har velat anföra dessa synpunkter innan vi tar ställning till utskottets förslag som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 4 är fogade ett antal högerreservationer som gäller de frivilliga försvarsorganisationerna. Den första av dem rör frågan om anslaget till sjövärnskårens verksamhet. Motioner om den frågan liksom flertalet andra rörande de frivilliga försvarsorganisationernas arbete har under senare år behandlats av utskottet och diskuterats i riksdagen. Sjövärnskårens huvudsyfte är att väcka intresse för sjön. Det är en stor uppgift organisationen påtagit sig, att med de anslag och övriga resurser staten ställer till förfogande samt med stora insatser av frivilliga krafter befrämja rekryteringen till såväl örlogssom handelsflottan. Rekryteringen sätter in i de bästa ungdomsåren, 15—17 år, och kåren ansvarar för att intresset väcks på ett riktigt och stimulerande sätt hos 300 pojkar. Sjövärnskårens verksamhet ger också ungdomen en värdefull sysselsättning under fritiden och utgör i dagens samhälle ett nyttigt komplement till vår yrkesvägledning. Detta innebär att de medel som ställes till sjövärnskårens förfogande besparar både pojkarna själva och staten en dyrbar utbildningstid. Härigenom kan måhända år av praktik inbesparas för många ungdomar till gagn för annan utbildning och dyrbar yrkesvägledning, eller också kan under ett senare skede för staten kostsam omskolning undvikas. Kostnaderna för det frivilliga försvarsarbetet är mycket blygsamma för staten — i den mån de bestrids med statliga medel. Om de frivilliga insatserna skulle betalas av staten, blev utgifterna mångdubblade. Ingen inom det frivilliga försvarsarbetet verksam ifrågasätter dock att staten helt skall stå för kostnaderna, men en rimligare fördelning skulle avsevärt stärka intresset och verka stimulerande inom de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag har full förståelse för de svåra avväganden i fråga om anslag som försvarsmyndigheterna ställes inför. Men jag har mindre förståelse för utskottet, som inte kunnat ta ansvaret för den obetydliga kostnadshöjning på 60 000 kronor till sjövärnskåren, som chefen för marinen har hemställt om och vilken begäran stöds av motionerna I: 130 och II: 167. Herr talman! Mot bakgrunden av det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid punkten 50 fogade reservationen 1 i statsutskottets utlåtande nr 4.
Herr talman! På denna punkt har högerns ledamöter i utskottet, liksom på ytterligare fem punkter i utlåtandet, föreslagit höjningar utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Det rör sig i samtliga fall om anslag till olika grenar av den frivilliga försvarsverksamheten. Då det gäller att värdera denna verksamhet har riksdagen vid flera tillfällen uttalat sig positivt. Även i år ställer sig utskottet mycket välvilligt till frivilligorganisationerna. Utskottet pekar på att organisationerna ofta får arbeta under svåra förhållanden, och man säger det vara betydelsefullt att frivilligverksamheten inom försvaret får tillräckligt med medel för att bedriva sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller sjövärnskåren lika väl som Övriga frivilliga försvarsorganisationer. Emellertid har försvarsministern för bortåt ett år sedan tillsatt en utredningsman — 1966 års värnpliktskommitté — som skall utreda den närmare utformningen av utbildningen av de värnpliktiga som är uttagna till specialtjänst och vissa frågor som rör den frivilliga befälsutbildningen. Enligt direktiven skall kommittén bl.a. pröva de ekonomiska förmåner som utgår vid frivillig utbildning och därvid uppmärksamma de motioner i dessa frågor som har behandlats under senare år här i riksdagen. Även sjövärnskårens verksamhet skall prövas i detta sammanhang. Enligt vad utskottet inhämtat kommer denna kommitté att redan nästa år framlägga sina förslag. Med hänsyn till detta ansluter sig utskottet till de förslag som Kungl. Maj:t framlagt och som innebär visserligen måttliga men ändock höjningar jämfört med vad som utgår för närvarande. Dessa mycket viktiga frågor bör lösas i ett sammanhang när man har möjlighet att ta del av de utredningsresultat som nu håller på att arbetas fram. Med hänsyn till detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! »Riksdagen har vid flera tillfällen — senast föregående år — understrukit betydelsen av den frivilliga försvarsverksamheten och även uttalat att hänsyn till denna verksamhets betydelse borde tagas vid beräkningen och avvägningen av anslagen under fjärde huvudtiteln. Ökade kostnader i förening med minskade möjligheter att på frivillig väg täcka medelsbehovet ha gjort, att frivilligorganisationerna i större utsträckning än tidigare blivit beroende av statsmedel. Organisationerna arbeta därför under svåra ekonomiska förhållanden. Detta har bl.a. medfört, att bristen på aktiva funktionärer är särskilt påtaglig.

Av citatet framgår att utskottet år efter år, med åtföljande beslut i riksdagen, framhållit frivilligorganisationernas utomordentliga betydelse för vårt försvar och att det i och för sig finns anledning till ökning av anslagen utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Trots detta har varje år alla i utskottet utom högerledamöterna funnit skäl att alltid anse att den av regeringen gjorda avvägningen av anslag till frivilligorganisationerna bör stödjas. Detsamma är förhållandet i år. Vi vet alla att regeringen i år föreslår väsentliga nedskärningar av försvarets kostnadsram, och vi har orsak att tro att regeringen med stöd av kommunisterna kommer att genomdriva sitt förslag. Vi vet också att denna nedskärning kommer att vålla stora svårigheter, särskilt i övergångsskedet. Inställda materialbeställningar drabbar förbanden ojämnt och kan medföra att tidigare investeringar inte kan utnyttjas rationellt. Förslaget innebär vidare begränsningar av repetitionsövningarna. Samtidigt medför det av 1966 års riksdag beslutade värnpliktssystemet nya krav på frivillig befälsutbildning. Sekreteraren i 1965 års försvarsutredning, överingenjör Sven Hellman, har i en nyutkommen skrift, »Försvar i en föränderlig värld», påvisat hur lång verkan vi förväntar av värnpliktsutbildningen. En värnpliktig, som t.ex. grundutbildas år 1967, står kvar i krigsorganisationen till efter år 1990. Detta styrker enligt min mening vad utskottet enhälligt anfört om den stora betydelse de frivilliga organisationerna har för försvarsvilja och försvarskraft. Det gäller både de värnpliktiga själva och möjligheterna att ersätta värnpliktiga i totalförsvaret med genom de frivilliga försvarsorganisationerna utbildad personal. Det förefaller mig därför underligt när utskottet i år med hänvisning till en utredning föreslår riksdagen att besluta om en anslagstilldelning, som kommer att medföra att de frivilliga organisationerna får relativt sett mindre resurser till sitt förfogande. Man kan allvarligt befara att den verksamhet, om vars värde man sägs vara enig, minskar under den tid vi väntar på resultatet av utredningens arbete. Enligt min mening har den nya situation, som uppkommit genom att försvarets framtida organisation är oklar, i hög grad stärkt skälen för att de frivilliga försvarsorganisationerna bereds bättre arbetsbetingelser. Det finns inte något annat anslag som i nuvarande läge för en så ringa kostnad bättrar på det sviktande förtroende som både utomlanras och här hemma kan spåras för vår försvarskraft och försvarsvilja. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.
Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 4, punkterna 152—156, behandlas anslag till de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag tror att alla här är väl medvetna om vilken omfattning dessa organisationer har. Kanske kan det ändå förtjäna att erinras om att de frivilliga försvarsorganisationerna har över en miljon aktiva och passiva medlemmar. Redan detta förhållande pekar tydligt på den betydelse som det frivilliga försvarsarbetet måste tillmätas. Alla är positiva, och alla är beredda att ge beröm åt dessa organisationers arbete — det har bl.a. utskottets representant här redan gjort — och det är gott och väl och glädjande. Det är roligt och stimulerande att få beröm, men vad de frivilliga försvarsorganisationerna nu behöver är medel för att kunna fullfölja denna av alla berömda gärning. Jag vill här peka på ett par områden, som är väsentliga för vårt lands värnkraft och där frivilligt försvarsarbete bedrives. Detta arbete höjer försvarsmaktens reella effektivitet i mycket hög grad. Det gör alla organisationer, men jag vill här först peka på den frivilliga befälsutbildningsrörelsen, som enbart tar sikte på att öka kunskaperna och färdigheterna i de befattningar som vederbörande har inom krigsorganisationen. Samma sak gäller för övriga frivilliga försvarsorganisationer i fråga om uppgifter inom totalförsvarets ram. För att kunna genomföra denna verksamhet och nå ett gott resultat hade Centralförbundet för befälsutbildning avsett att ordna särskilda kurser, s.k. lokala krigsförbandskurser. Såsom reservanterna påpekar får dessa en särskilt hög grad av aktualitet genom att en hel rad repetitionsövningar inställes innevarande år. Dessutom ställer, som också här tidigare framhållits, det beslut vi fattat på grundval av 1960 års värnpliktsutredning betydligt större krav på den frivilliga befälsutbildningsrörelsen. Om denna ringa anslagshöjning som yrkats hade getts till den frivilliga befälsutbildningen hade detta i stor utsträckning kunnat motverka den sänkning av krigsmaktens effekt som onekligen de inställda repetitionsövningarna medför. Det gäller alltså här en åtgärd som direkt skulle kunnat medföra ökad effektivitet hos krigsmakten. Vi är alla överens om att vår krigsmakts förnämsta och främsta uppgift är att vara fredsbevarande. och insatser går mycket väl att mäta och beräkna; en motståndare kan alltså räkna fram en krigsmakts tekniska motståndskraft. Vad som däremot inte kan beräknas är den effekt som tillkommer genom frivilligt försvarsarbete. I vårt land är detta också av enastående omfattning. Inget annat land kan visa upp en motsvarande satsning på frivilligt försvarsarbete. När en motståndare bedömer ett lands motståndsförmåga kan den som sagt ganska väl beräkna densamma, men den marginaleffekt som ett sela folkets motstånd kan ge går däremot inte att på samma sätt räkna fram. Med den omfattning som det frivilliga försvarsarbetet har kan vi påstå att hela folket står bakom vårt lands försvar. Från det senaste kriget har vi många exempel som belyser betydelsen av en sådan nationell motståndsanda och motståndsvilja. På detta område gör de frivilliga försvarsorganisationerna en mycket stor insats genom att sprida kunskap om vårt försvar till de svenska medborgarna. De stärker därigenom förtroendet till vår reguljära krigsmakt. Om en motståndare finner att han här möter ett helt folk som är berett att göra sitt yttersta, tror jag att det många gånger kanske är just detta som får honom att avstå från att angripa. Därmed har vi också vunnit vårt mål: bevarandet av vårt lands fred och frihet. Låt mig även peka på den samhällsnyttiga verksamhet som de frivilliga försvarsorganisationerna bedriver i vårt fredssamhälle. Denna del av verksamheten kommer ofta i skymundan i debatten. Vi vet alla vilken betydelse det har för hälsan att ha en god kondition. Samtliga dessa organisationer bereder sina medlemmar möjlighet till fritidssysselsättning i skog och mark och som kan bedrivas i den takt som vars och ens kondition tillåter. Inom våra idrottssammanslutningar är ofta tävlingarna huvudsyftet, och där är det för många människor varken lämpligt eller möjligt att deltaga. Inom de frivilliga försvarsorganisationerna kan emellertid var och en deltaga efter måttet av sin förmåga. Det är inte obekant för riksdagens ledamöter att det även bedrivs en mycket omfattande ungdomsverksamhet inom de frivilliga organisationernas ram. Här har vi möjlighet att bereda ungdomarna en både intressant och meningsfylld sysselsättning, varigenom de kanske kan avhållas från sådan verksamhet som är skadlig för samhället — vi vet vilket problem ungdomskriminaliteten och ungdomsbrottsligheten utgör. Även på detta område har de frivilliga organisationerna en stor uppgift att fylla och gör beaktansvärda insatser. Jag har tillsammans med några andra riksdagsledamöter väckt en motion vid årets riksdag, i vilken vi begär vissa anslagshöjningar till de frivilliga försvarsorganisationerna. Dessa höjningar avser främst att förbättra arbetsförhållandena för de aktiva funktionärerna. Dessa har ingen ersättning för sitt arbete, och de begär inte heller någon lön för utfört arbete. Vad de vill ha och har rättighet att kräva är ersättning för de kostnader som de har i samband med utförandet av sitt funktionärskap. Det är kostnader för resor, telefon, bortovaro från hemmet och för hjälp i hemmet när de är borta. Detta måtte väl vara ett rimligt krav som vi både kan och bör uppfylla! Ett annat område är den utbildning av s.k. B-personal som ges på organisationernas egen bekostnad. Denna torde ha sin största omfattning inom lottaorganisationen. Som vi framhåller i vår motion har Sveriges lottakårer under 1964—1965 med egna medel utbildat inte mindre än 1500 s.k. B-lottor för en kostnad av ca 125 000 kronor. Denna B-personal är sådan personal som skall tas i anspråk vid mobilisering och kupp, och dessa befattningar är lika väsentliga och värdefulla för försvaret som vilken annan som helst. Vi anser det rimligt att lottaoch övriga frivillig organisationer får använda statsmedel för denna utbildning. I utskottets utlåtande sägs att frågan om = frivilligorganisationernas villkor skall utredas av 1966 års värnpliktskommitté, och det är gott och väl. Den skulle också ha utretts av VU 60 men flyttades över till värnpliktskommittén. Det säges nu i utlåtandet att kommitténs förslag är att vänta nästa år. Det innebär att riksdagen tidigast 1969 får ta ställning till utredningens resultat. Detta i sin tur innebär att de frivilliga organisationerna måste arbeta ytterligare minst två eller tre år under de kärva och knappa förhållanden som råder i dag.

De anslagshöjningar vi begär är förhållandevis mycket små, men för organisationerna som skulle få dem är de mycket betydelsefulla och i många fall rent av avgörande.

Organisationerna är själva fullt medvetna om sitt värde, men vad de kräver och vad vi har skyldighet är att gå från ord till handling och ge dem möjligheter att bedriva sin verksamhet för att stärka det svenska försvaret. Jag anser de små anslagshöjningar som är begärda i reservationerna så angelägna för organisationernas verksamhet, att riksdagen icke bör avvakta yt terligare utredning. Eftersom alla tycks vara överens om värdet och betydelsen av denna verksamhet tycker jag att vi också borde kunna vara överens om att de föreslagna anslagshöjningarna är mycket billiga investeringar för att ytterligare stärka vårt folks försvarskraft. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5 och 6 vid statsutskottets utlåtande nr 4,

Herr talman! Herr Oskarson menade att det inte räcker med positiva uttalanden, utan att det också behövs pengar för att fullfölja verksamheten. Uppenbarligen ligger det mycket i ett sådant uttalande. Nu är det emellertid inte fråga om att strypa verksamheten, utan det gäller att hålla den vid ungefär samma nivå som hittills. Det är ju heller inte några obetydliga belopp som ges till den frivilliga försvarsverksamheten. Kungl. Maj:t föreslår att anslaget till de frivilliga organisationerna skall höjas med 445 000 kronor, och utskottsmajoriteten har anslutit sig till detta förslag. Det är både felaktigt och otacksamt att påstå att det är ett så obetydligt belopp att verksamheten skulle komma i farozonen om inte ett ännu högre anslag beviljas. Överbefälhavaren föreslår en höjning med inte mindre än 2106 000 kronor, d. v. s. en mycket stor anslagshöjning, som skulle möjliggöra en väsentlig utvidgning av verksamheten. Det är mycket möjligt att verksamheten bör utvidgas, men jag vill hänvisa till vad jag sade när punkt 50 behandlades för en stund sedan om den utredning som Kungl. Maj:t har tillsatt. Utredningen håller på att arbeta och har aviserat ett förslag om ett år.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets förslag.
Herr talman! Jag vet inte om herr Gustafsson i Uddevalla har klart för sig att arbetsförhållandena inom de frivilliga försvarsorganisationerna verkligen är besvärliga. Herr Gustafsson säger att anslagen ligger på samma nivå som tidigare. Det är riktigt, men jag tror inte det är helt obekant för herr Gustafsson att det förekommer kostnadsstegringar på alla områden och även inom dessa organisationers verksamhet. Därigenom blir reellt sett anslagen sänkta, och verksamheten kan inte hållas på samma nivå som tidigare. Vi har ansett att aktiva funktionärer borde få ersättning för rena förluster som de gör i samband med sin verksamhet. Jag tror att även herr Gustafsson är beredd att instämma i att de utför ett osjälviskt och oegennyttigt arbete. När var och en har klart för sig hur värdefullt deras arbete är tycker jag att man också borde kunna gå med på de relativt små anslagshöjningar som det är fråga om här. Jag anser att organisationernas krav är berättigade och billiga. Visst är det bra att få behandla allt i ett sammanhang, men om man riskerar att det därigenom åstadkommes skada, bör man överväga om det verkligen är lämpligt att vänta. Det är mot bakgrund av den uppfattningen som jag yrkar bifall till de reservationer som är fogade till statsutskottets utlåtande.

Herr talman! Det är väl riktigt att alla de anslag och bidrag som kommer de frivilliga organisationerna till del utnyttjas optimalt. När verksamheten drivs på en hög nivå — vilket vi alla har anledning att vara tacksamma för är det klart att besvärliga situationer kan uppstå. Att kostnaderna har stigit är alldeles riktigt, men Kungl. Maj:t och utskottet har beaktat detta och föreslår höjningar som ändå inte är obetydliga. även om förhållandena är så besvärliga som herr Oskarson säger och ytterligare höjningar i och för sig skulle vara önskvärda, så går det väl ändå att vänta ytterligare något år till dess att utredningens betänkande föreligger.
Jo, herr Gustafsson i Uddevalla, det är just där våra bedömningar skiljer sig. Jag har den uppfattningen, att frivilligorganisationerna får = relativt mindre resurser till sitt förfogande med dessa anslag. Den oklarhet som råder om försvarets framtida organisation borde i stället vara ytterligare en anledning att ge dem minst samma och helst större resurser. Detta är orsaken till att vi har reserverat Oss.

Herr talman! Jo, herr Gustafsson i Uddevalla. Det är just det att man skall vänta som vi vänder oss emot. Vi anser att denna väntan kommer att åstadkomma skada för det frivilliga försvarsarbetet. Hade vi inte ansett det så hade vi inte varit så bestämda i våra krav. Det är en uppfattning som jag personligen har och som delas av många. Därtill kommer ovissheten. Visserligen är det sagt att utredningens resultat skall föreligga nästa år. Emellertid har vi tyvärr fått uppleva att detta problem skulle ha klarats av VU 60, men det sköts över till 1966 års värnpliktskommitté. Jag vill inte påstå att något sådant skall hända igen, men det är ändå ett osäkerhetsmoment för de frivilliga organisationerna. Därav följer stor osäkerhet när de skall planera verksamheten. Vidare måste man som redan på pekats ta hänsyn till det läge vari frågan om hela vårt försvar befinner sig i nu.

Herr talman! Eftersom jag under en följd av år haft tillfälle att på nära håll följa skytterörelsen och utvecklingen inom denna, vill jag begagna detta tillfälle att säga några få ord.

Den prisstegring vi haft här i landet under senare år och inte minst den allmänna varuskatten har fördyrat alla de utensilier som behövs i dessa frivilligrörelser, för skytterörelsen t.ex. vapen och ammunition. Det rör sig, mina damer och herrar, om kostnadsstegringar på miljontals kronor. Dessa prisstegringar har i allt väsentligt förblivit okompenserade, och det är skyttarna själva som fått stå för dessa ökade kostnader. Resultatet har alltså blivit att deltagarna i dessa frivilligorganisationer för att kunna fortsätta med sitt oegennyttiga — jag vill gärna instämma i det omdömet — arbete personligen måste tia på sig den ekonomiska belastning som uppstått. Därtill kommer för skyttets del en speciell synpunkt som jag gärna ville understryka för de många ledamöter i kammaren som deltar i kommunalt arbete. Genom tätorternas tillväxt och utbredning har de gamla skjutbanorna ofta kommit att ligga omgärdade av bebyggelse. Där de förut låg ostörda i en utkant reser sig nu bostadshus högt omkring dem. Och så har skyttarna, i viss mån åtminstone, uppfattats som ett störande element därför att de några timmar i veckan har legat och knattrat och skjutit. Ofta har man i skytterörelsen sina familjer med sig; den är verkligen en folkrörelse i ordets egentligaste mening. Detta är en beklaglig utveckling. Ty när skjutbanorna måste flyttas kör kommunalpamparna i väg dem miltals ifrån där skyttarna bor, och dessa måste ofta ta bil för att över huvud taget kunna ta sig ut till den plats där de skall utöva sin sport. Alla dessa bekymmer gör att man icke kan låta det fortsätta med bidragsgivningen på det här sättet. Det visar sig också, herr talman, i medlemsrekryteringen. För första gången på många, många år har nu skytterörelsens rekrytering kommit in i en kris. Man märker inte minst bland ungdomen, att det är svårt att få fram samma medlemsanskaffning som man tidigare icke behövt lägga ned något arbete för att åstadkomma. Allt det här gör att frivilligrörelserna — och jag vill säga skytterörelsen i all synnerhet, eftersom den har drabbats speciellt hårt av tätortsbildningen och omflyttningen där — har kommit in i en kris där vi måste fråga oss: Vill vi ha dem kvar eller vill vi inte ha dem kvar? Vill vi ha dem kvar så får vi lov att ge ett större bidrag än som nu utgår. Jag kommer att rösta med reservationen, men vill ta fasta på herr Gustafssons i Uddevalla utfästelse att det skall kunna bli en välvillig omprövning av frivilligrörelsernas andel av de pengar som kommer att ges inom försvarets kostnadsram. Jag tycker nog att det borde vara möjligt att, utan hinder av att en enmansutredare håller på med den här sidan av saken, redan nu ta upp frågan i den försvarsutredning där bl.a. herr Gustafsson i Uddevalla och jag sitter. Man skulle redan där kunna tänka sig en omprövning av dessa belopp. Oavsett detta uttalar jag förhoppningen att det skall bli en välvillig behandling och att det efter alla de vänliga och vackra ord om frivilligrörelserna, som under många år ifrån försvarets högsta företrädare och även vanliga dödliga har framförts, nu skall vara tid att låta orden övergå i handling. Jag hoppas alltså att vi nästa år skall ha bättre siffror för frivilligrörelserna att yrka bifall till än vi har i år.

Herr talman! Herr Ståhl riktade viss kritik mot oss som har talat för reservationerna därför att vi inte hade noterat herr Gustafssons i Uddevalla välvilja vad gällde de frivilliga organisationerna. Jag måste uppriktigt säga att det ligger ingenting nytt i den välviljan. Den välviljan har utskottet visat i åratal och riksdagen likaså, men det är bara högern som har dragit konsekvensen och också yrkat på högre anslag än vad regeringen har föreslagit. På den här punkten får vi nu stöd av herr Ståhl, och det skall vi vara tacksamma för.

Herr talman! I denna punkt har jag i och för sig ingen ytterligare motivering att anföra än vid de punkter vi tidigare behandlat. Det bör emellertid betonas att skytterörelsen till skillnad från flertalet övriga frivilliga försvarsorganisationer många gånger får ett ganska be tydande ekonomiskt stöd från såväl primärkommuner som landsting.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

Herr talman! Jag skall på denna punkt fatta mig kort. Vårt yrkande överensstämmer i långa stycken med vad vi tidigare under flera år har framfört. Men att i nuvarande budgetläge lägga en extra 10-procentig marginal ovanpå de investeringar, som enligt vad som nu kan överblickas behöver göras inom de statliga affärsverken, kan omöjligen vara motiverat. Allra minst förefaller det motiverat mot bakgrund av den stränga behovsprövning som förekommer på alla andra områden, både i budgeten för den statliga sektorn och. när det gäller näringslivets finansiering. Riksdagen har ingen anledning att avhända sig kontrollen över de investeringar som det här är fråga om genom att ge regeringen den generella fullmakt som är begärd. Skulle situationen under budgetåret bli sådan att dessa pengar verkligen behövs — ja, då har regeringen gängse möjligheter att komma tillbaka till riksdagen med en framställning om tilläggsanslag, som riksdagen får pröva i vanlig ordning. Det är dock här fråga om ett hundratal miljoner kronor. Vi inom högerpartiet är klart medvetna om att vårt förslag inte leder till någon reell besparing. Det är en minskning nu av utgiftsstaten med 100 miljoner — men det är mycket möjligt att man får ge tillbaka en del om regeringen verkligen behöver pengarna. Vad förslaget emellertid skulle innebära vid ett förverkligande är en uppmaning till återhållsamhet som i nuvarande läge är i utomordentlig hög grad påkallad. Detta var vad jag ville säga om den allmänna frågan rörande tillägget utöver investeringsanslagen för de affärsdrivande verken. Men så kommer jag över till frågan om det speciella anslaget till investeringar för televerket. Vi har i reservationen yrkat att dessa investeringar skall fastställas till samma belopp som de fastställdes till förra året på förslag av departementschefen, nämligen 537 miljoner kronor. Sedan kom det till, på grund av den fullmakt som lämnats, ytterligare 26 miljoner kronor. Men det ursprungliga beloppet var de 537 miljonerna. I år föreslår departementschefen — och majoriteten accepterar detta — att anslaget till televerket skall ökas på med ytterligare 51 miljoner kronor. Detta kan vi inte finna särskilt välmotiverat. Ty är det någonting, herr talman, som vi i Sverige har gott om — där vi verkligen är välförsedda — så är det telefoner. Vi har ju telefoner i långt större utsträckning än praktiskt taget något annat folk; Sverige överträffas i fråga om telefontäthet endast av Förenta staterna. En aning långsammare utveckling på detta område skulle verkligen inte inge några större bekymmer. Det finns så mycket annat som vi behöver bättre än telefoner. Jag vet att jag får till svar: »Ja, men då kan inte telefonköerna avvecklas, och det blir besvärligt för många människor.» Jag är fullt införstådd med det, men det är inte bara nyanmälda personer, vilka inte har telefon förut, som står i telefonkön, utan en hel mängd människor står där för att få sin andra telefon eller för att få telefon till sportstugan ute på landet. Man skulle väl kunna sovra litet och ta de angelägnaste behoven först. Vi tycker alltså inte att en ökning från föregående år till i år med 51 miljoner kronor är påkallad. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 1 vid punkten 1 av herr Virgin m.fl.
Herr talman! Denna reservation är en gammal bekant både för andra kammaren och, i synnerhet, för utskottet; den har gått igen år efter år. Herr Cassel säger mycket riktigt att om man följde reservationen, skulle det betyda att de många som står i kö för att få telefon — och även för att få betala ett rejält pris för den — inte skulle kunna få någon alls. Herr Cassel menar då att det borde kunna gå att sovra i dessa köer.

Vi har även i år övervägt denna tanke men ansett att någon åtgärd inte kan vidtagas utan att man vållar svårt av bräck både för det ekonomiska livet och för många människors privatliv. Jag ber med hänvisning till vad jag här anfört, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.